Fru talman! Får jag börja med att fråga om vi skall tolka det faktum att det nu är justitieministern som svarar, och inte invandrarministern, som att dessa frågor nu handläggs i justitiedepartementet. Det kan vara praktiskt att veta inför den fortsatta diskussionen. Jag är litet förvånad över att det inte är ministern som har ansvar för invandrarfrågor som har lämnat svaret. Jag delar justitieministerns uppfattning i svaret på flera punkter. För det första håller jag med om det som sägs om huruvida vi har uppfyllt åtagandena enligt FN-konventionen. Precis som det står i svaret har det delvis varit enskilda ledamöter i kommittén som har framfört sina uppfattningar. Det kan vara svårt att uttolka vilka krav som ställs. Ett annat bra argument i detta avseende har varit att länder som anses uppfylla kraven knappast har varit mer framgångsrika än vi när det gäller att bekämpa rasismen under senare år. För det andra är det alldeles uppenbart att ett direkt organisationsförbud är uteslutet. Jag vill vända mig till Margareta Viklund och säga att man för den skull inte tycker att detta är en oskyldig verksamhet. Man kan se minst lika allvarligt på rasistiska organisationer men ändå tycka att det är att passera en utomordentligt svår rågång i svensk lagstiftning, om vi skulle lagstifta mot åsikter och organisationer. Det hindrar inte att vi försöker gå vidare, och det säger också justitieministern. Det är vad vi har gjort. En majoritet av kommissionen mot främlingsfientlighet och rasim -- kommissionen var inte enig -- ville att vi skulle gå vidare i lagstiftningsarbetet. Justitiekanslern fick då av den förra regeringen i uppdrag att utreda denna fråga. Nu finns det ett förslag. Det förslaget anknyter mycket till de händelser som har utlöst den debatt vi har fått nu om lagstiftning, nämligen våldet som dessa organisationer inspirerar till eller ägnar sig åt. Jag tycker därför att det var olyckligt att det blev en så lång remisstid. Justitieministern ägnade ganska stort utrymme i svaret åt att förklara varför remisstiden blev så lång och varför det inte gör någonting. Man kan säga att vi ändå inte hade kunnat fatta beslut under vårriksdagen. Jag är inte riktigt säker på det. Det hade under alla förhållanden, i det debattläge som uppstod när invandrarna blev uppskrämda och invandrarorganisationerna krävde att man skulle göra någonting, varit bra att kunna ge besked om en viljeinriktning när det gäller lagstiftning. Det påpekade också Margareta Viklund. Det hade varit oerhört psykologiskt viktigt i detta läge. Men ingen vågade göra det då, därför att man inte hade sett reaktionerna från remissinstanserna på Starks utredning. Det hänger ihop med remisstiden. Både för regeringen och för oss som nu är i opposition är det oerhört värdefullt att se vad remissinstanserna säger, när vi skall börja fundera på vilka slutsatser vi skall dra. Om vi hade sett remissinstansernas reaktioner hade vi snabbare kunnat ge invandrarna och deras organisationer ett besked huruvida vi var beredda att gå vidare med någon form av lagstiftning. Det var olyckligt att den möjligheten inte fanns i början av året, när vi ändå hade kommit så långt att ett konkret lagförslag förelåg.

Herr talman! Det finns anledning att diskutera flera punkter här. Jag skall börja med Maj-Lis Lööws fråga om var frågorna egentligen ligger. De rena invandrarfrågorna hör hemma under kulturministern, men skälet till att jag svarar på båda interpellationerna i dag är att huvudfrågorna i båda rör straffrätten, och denna ligger under justitieministern. Sådana frågor skall enligt min mening ligga under samma tak, oavsett annan tillhörighet. Den stora frågan här är förbud mot rasistiska organisationer, och jag tycker att det kan finnas skäl att göra några förtydliganden vad gäller FN konventionen, som Maj-Lis Lööw i och för sig var inne på. Jag vill peka på att när man i FN behandlade rasdiskrimineringsdeklarationen avgav de nordiska länderna en röstförklaring, där de uttalade att det enligt deras -- alltså även vår -- lagstiftning inte var straffbart att uttrycka åsikter och att en lagändring i syfte att möjliggöra åtal mot organisationer för att de framförde åsikter skulle ses som ett allvarligt steg bakåt. Våra länder uttalade vidare att den antagna texten var en principförklaring och inte bindande regler. Den måste också ses som ett tillägg till konventionen som tar upp skydd för rätten till åsikts och yttrandefrihet. Även från Frankrikes sida framställdes krav som resulterade i tillägg om skydd för de mänskliga rättigheterna. Den granskande kommittén har, som Maj-Lis Lööw sade, inte kommit med kritik. Kritiken kommer från enskilda ledamöter. Kommittén har i stället framfört sitt höga beröm för Sveriges sätt att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Man har ansett ''att Sverige ligger i topp när det gäller att uppfylla konventionens krav''. Detta om vår skyldighet att lagstifta om rasistiska organisationer. Man kan göra saker även om man inte är skyldig enligt lag att göra dem. Självklart är det möjligt, som Margareta Viklund säger, att lagstifta mot rasistiska organisationer, men då måste man fundera över om man är beredd att ta konsekvenserna av detta. Jag skall inte upprepa argumenten mot det; tillräckligt många har pekat på de stora risker det medför. Jag skall bara kommentera en punkt som Hans Göran Franck tog upp. Han sade att vi kan göra inskränkningar i tryckfrihet och yttrandefrihet, så varför inte i föreningsrätten? Men då skall vi komma ihåg att de inskränkningar som finns inte är inskränkningar i friheten att trycka eller friheten att yttra något. Det är när vi har missbrukat denna rätt som vi individuellt kan få ta ansvaret för missbruket av en grundläggande rättighet. Jag är övertygad om att vi alla är överens om att vi också skall lägga ett ansvar på de individer som missbrukar organisationsrätten och genom detta begår handlingar som vi betraktar som brottsliga. När det gäller remisstiden kan man naturligtvis ha olika uppfattningar, men jag tror att vi är överens om att detta är viktiga, grundläggande frågor som det också är viktigt att penetrera. Man kan säga, som Maj-Lis Lööw, att det hade varit bra om vi hade haft remissvaren när vi drabbades av de extrema händelserna i början av året. Men man kan faktiskt också vända på det och undra vad som hade hänt om alla remissinstanser avgivit sina svar med utgångspunkt från den situation som vi tidigare hade. Det var ju en relativt lugn situation jämfört med vad som hänt i år. Jag tror att många som har anledning att besvara remissen har fått upp ögonen för att vi kanske inte lever i den idyll vi trodde. Därför borde de kanske också fundera mera över innehållet i sina remissvar. Om vi tittar bakåt och ser vad remissvaren inneburit finner vi att det inte är ovanligt att remissinstanser är övervägande negativa. Därför föreslår vi inte någon ändring i lag. Jag är övertygad om att, precis som vi här i riksdagen har påverkats av det som inträffat, också de som är utanför riksdagen har påverkats. Vi kan förhoppningsvis få nyanserade remissvar som kan hjälpa oss att skapa en bättre lagstiftning för framtiden.

Herr talman! Jag antar att man i en interpellationsdebatt också kan debattera med sina meddebattanter och inte bara med den ansvariga ministern. Jag har nämligen svårt att hitta något att debattera med justitieministern om -- jag tycker vi är på samma linje. I hennes svar ser jag en positiv öppning när hon säger att hon inte utesluter möjligheten att gå vidare i det förslag utredningen förordat. Det var också därför jag frågade vem det är som så småningom skall ta hand om dessa frågor. Jag skönjer en öppnare attityd i detta svar än vad jag hört från invandrarminister Birgit Friggebo tidigare. Jag måste kommentera Elisabeth Fleetwoods historieskrivning om kommissionen och att den dåvarande regeringen valde att inte lägga fram ett sådant förslag. Det faktum att vi bad Hans Stark utreda saken är ändå en utlöpare av den viljeyttring som kom till uttryck från kommissionens majoritet. De sade att de tyckte att man skulle gå vidare och antydde någonting i den här stilen. Den förre diskrimineringsombudsmannen var en stark förespråkare för att man skulle gå vidare på lagstiftningsvägen. Jag tror att kommissionen tog ganska stort intryck av det. Till Margareta Viklund skulle jag vilja säga att det händer väldigt ofta i dessa moraliskt-etiska frågor att det ställs krav på lagstiftning. Jag förstår det också i många stycken. Man blir upprörd över företeelser. I denna kammare är lagstiftning vad vi kan ta till och det första vi tänker på. Men det går inte att lagstifta om allting. Detta tycker jag är ett bra exempel. Som justitieministern säger, är det naturligtvis möjligt att stifta en lag. Men för att den inte skall bli alltför frånstötande när det gäller föreningsfriheten och yttrandefriheten kommer den, tror jag, med nödvändighet att bli ganska tandlös. Då kan det betyda inte bara vad någon pekat på, att rasismen tvingas under jorden. Man riskerar någonting ännu värre, nämligen att vi inte kan använda lagen. Vi kan få en så tandlös lag, att varje gång man försöker använda den i domstol så frikänns en rasistisk organisation. Då får de svart på vitt och domstolsutslag på att de är legitima och rumsrena. Och då har vi gjort självmål.

Herr talman! Med anledning av Maj-Lis Lööws kommentar om invandrarfrågorna och var de ligger vill jag tala om att det formella svaret på interpellationen är helt samordnat mellan Birgit Friggebo och mig. Vi är helt överens om innehållet i svaret. Det är också viktigt att vi har en samordning eftersom vi sysslar med olika sidor av samma frågor. Men vi är alltså helt överens. Jag skulle kunna vidareutveckla min parallell till tryckfriheten -- jag var tydligen inte så särskilt bra pedagog när jag kommenterade Hans Göran Francks uttalanden. Vi kan inte inskränka tryckfriheten för någon förrän vederbörande har utnyttjat sin tryckfrihet. Man måste ha utgivit någonting -- sedan kan man åka dit för att man har missbrukat den grundläggande rättigheten. Det var det jag ville ha sagt. Jag avslutade mitt interpellationssvar med att säga att jag inte såg behov av ytterligare initiativ. Det skall kopplas till vad jag sade i början av svaret om den redovisning som vi gjorde i februari, där vi pekade på -- det har sedan gjorts en sammanställning av dem -- alla de olika åtgärder som är kopplade till invandrarfrågor och som är på gång. Elisabeth Fleetwood tog upp en av dessa frågor, nämligen den om möjligheterna att snabbare slussa ut våra invandrare i arbetslivet så att de får en anknytning till det svenska samhället. Jag skall inte uppehålla mig så mycket ytterligare vid frågan om förbud eller icke förbud mot rasistiska organisationer. Jag skrev i mitten av februari en debattartikel där jag förklarade varför jag var emot ett sådant förbud. Ingenting har hittills fått mig att ändra min uppfattning. Jag pekade där bl.a. på att det skulle vara en lösning med många fällor och att ett förbud mot rasistiska organisationer i den praktiska tillämpningen så lätt reser en rad frågor som närmast manar fram bilden av ett totalitärt samhälle. Jag pekade på att det är viktigt att vi ägnar vår kraft åt rätt debatt och att det är viktigt att vi över huvud taget debatterar de här frågorna -- det är ett sätt att påverka attityder, kanske ett mer effektivt sätt att påverka attityder än vad själva lagstiftningen är. Jag avslutade med att vi skall tvinga fram dem som står för intolerans i öppen debatt och att vi skall göra det tydligt för alla som lockas av rasistiska budskap vilka mörksens tankar de umgås med. Vi har alla ett ansvar att göra detta tydligt varhelst vi i vår vardag stöter på personer som har åsikter som kan tolkas som utslag av främlingsfientlighet eller rasism.

Herr talman! Margareta Viklunds påpekande att lagstiftning inte löser alla problem är riktigt, men jag menar att man ändå skall använda lagstiftning om man tror att man kan komma en bit på vägen för att lösa problemen. Men man skall se upp när det finns risk att man skapar allvarliga problem genom lagstiftning. Ännu har ingen överbevisat mig om att jag har fel när jag påpekar de problem som jag menar att vi riskerar att skapa om vi lagstiftar om ett förbud mot rasistiska organisationer. Flera av talarna i den här debatten har pekat på problemen -- jag skall inte upprepa dem. Det är grunden till att jag i dag säger nej. Är det någon som kan överbevisa mig om att vi inte får de problemen är jag också beredd att ändra mig, men ännu har ingen gjort det.

Fru talman! Frågan om tidigare riksdagsbeslut och huruvida företagshälsovården också skall bedriva sjukvård är intressant. Jag menar att företagshälsovården skulle tjäna på denna kombination. Vi vet att kombinationen finns, även om den inte är berättigad till det stöd som nu går ut till företagshälsovården. Jag ser det snarare som en kompetenshöjning av företagshälsovården. Men nu måste vi arbeta inom ramen för det beslut riksdagen har fattat. Statsrådet redovisar en modell för husläkarsystem. Det finns i och för sig olika modeller. Jag anser att det finns en risk för att en del av kompetensen inom företagshälsovården går förlorad. Vilken kompetens läkaren skall ha får givetvis be dömas från fall till fall. Många av de läkare som i dag bedriver företagshälsovård är allmänmedicinare. Därmed skulle komplementet fungera bra. Skulle inte statsrådet i kompletteringspropositionen kunna föreslå vissa öppningar i den här riktningen?

Fru talman! Lars Biörck har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att skapa enklare och klarare anvisningar för rehabilitering. I arbetsmiljölagen finns en bestämmelse om att arbetsgivaren skall se till att det på arbetsplatsen finns en lämpligt organiserad arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet. Samtidigt som denna bestämmelse infördes förtydligades kravet på att arbetsförhållandena skall anpassas till den enskilde arbetstagarens särskilda förutsättningar. Beträffande arbetsgivarens kostnadsansvar för rehabiliteringsåtgärder gäller att ansvaret för finansieringen begränsas till det ansvar som denne har för de åtgärder som kan vidtas inom eller i anslutning till den egna verksamheten eller som krävs för att den anställde skall kunna vara kvar inom verksamheten. Vem som betalar vad och hur mycket bestäms i det enskilda fallet utifrån såväl arbetstagarens behov som arbetsgivarens förutsättningar. Det torde vara svårt och knappast heller önskvärt att fastställa några stelbenta regler beträffande arbetsgivarens kostnadsansvar. Vi skall naturligtvis följa upp det nya arbetssättet och den nya ansvarsfördelningen för att se till att rehabiliteringsverksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att den nya ansvarsfördelningen fungerar väl.

Fru talman! Jag tycker att det låter bra. Det är oerhört viktigt att man lyfter fram dessa personalkategorier. De har gjort och gör fortfarande en oerhört stor insats i folkhälsoarbetet och genom den nära kontakten med människorna. Vad man tidigare har saknat inom primärvården och hälso och sjukvården, nämligen den nära läkarkontakten, har till stor del ersatts av kontakter med t.ex. distriktssköterskan och även barnsjuksköterskan på barnavårdscentralen. De har gjort en fantastisk insats. Det är förståeligt att det finns en stor oro inom dessa grupper. Det är oerhört viktigt att man tar vara på den kunskap och erfarenhet som dessa grupper besitter, att man inte glömmer bort dem inför det nya som man tror skall lösa alla problem.
Fru talman! Jag har någon gång på senare tid hört kritiken att detta med husläkare skulle vara en modevåg. För egen del har jag varit inblandad i det arbetet i 15—17 år. Så väldigt modemässigt har det inte varit vare sig för mig eller för det parti som jag företräder i regeringsarbetet. I utvärderingen, som jag tror kommer att presenteras endera dagen, för de tre åren 1988, 1989 och 1990 av husläkarverksamheten, som har prövats i Stockholms innerstad och som har berört ca 50 000 patienter, är en av slutsatserna att nästan alla inblandade distrikssköterskor är mycket nöjda med detta arbete och anser att deras roll närmast utvecklats. På andra håll i landet finns det emellertid en ore över att husläkaren skall komma att ta över uppgifter som distriktssköterskan är väl kvalificerad att utföra. Vi återkommer, som sagt, till den diskussionen före sommaren.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att man får klara riktlinjer för hur detta arbete skall gå till väga. Också jag har följt arbetet i Stockholms innerstad, och jag har sett hur projektet har fungerat. Jag har också kunnat konstatera att det har fungerat väl och att det finns mycket positivt med det. Det finns emellertid en stor ängslan i leden, och jag tror att det är väldigt viktigt att man lyssnar på denna ängslan och att man framför allt i det här sammanhanget tar vara på sjuksköterskornas kunskaper och erfarenheter. Speciellt viktigt är det nu när deras yrkesroll alltmer framstår som mer självständig och dessutom är mer vetenskapligt förankrad genom bl.a. omvårdnadsforskning och annat.
Fru talman! Jag har inte mycket att tillägga, men jag kan möjligen understryka att det med ett husläkarsystem är viktigt för riksdagen att ta ställning till hur mycket som skall vara bestämt nationellt sett, dvs. vilka faktorer som skall vara gällande för hela Sverige och vilka faktorer som skall vara föremål för lokala variationer, när man fattar beslut i landstingen eller i förekommande fall i primärkommunerna. Denna fråga är naturligtvis viktig i ett land som Sverige, där vi har valt att ha hälso och sjukvården väldigt decentraliserad. Enligt min uppfattning finns det ett antal frågor, som har att göra med patientens rättigheter m.m. och som jag hoppas att riksdagen i höst kommer att ta ställning till. Det är emellertid mycket möjligt att de frågor som Margareta Viklund har tagit upp är av den arten att de i huvudsak kommer att lösas lokalt och efter lokala förhållanden.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tror nog att statsrådet fortare än kvickt får sätta sig ner och studera frågan närmare. Situationen är följande. UHÄ läggs ned. Socialstyrelsen hänvisar till meddelandebladet och säger att den inte längre talar om vilken kompletteringsutbildning som behövs. En ambition inom utbildningspolitiken är ju att det inte skall finnas någon återvändsgränd. En kompletteringsutbildning är en sådan ansats. Det är också viktigt för universitet och högskolor att få anvisning om vilket kompletteringsbehov som finns för att de skall kunna erbjuda enstaka kurser eller kursmoment till psykologer som behöver denna utbildning. När jag ställde denna fråga tog jag kontakt med de fackliga organisationerna. Jag hade kontakt med enskilda psykologer som ville gå den här kompletteringsutbildningen. Faktum är att de inte får besked vare sig från UHÄ eller från socialstyrelsen. Vi har brist på psykoterapeuter i samhället, och den statliga utbildningen är av ringa omfattning. Vi vet också att det, om vi inte kommer till rätta med kompetensen, finns risk för att det uppstår geschäft inom området. Min fråga till statsrådet blir: Var skall psykologer få anvisning om den kompletterande utbildning som de behöver för att bli legitimerade psykoterapeuter? Frågan kvarstår. En psykolog som jag var i kontakt med hade vänt sig till kammarrätten för att få besked, men det slog ju slint, eftersom det inte finns någon lag som reglerar det här. Var skall psykologerna få besked? Det är viktigt att få svar på frågan.
Fru talman! Björn Samuelson säger att frågan kvarstår. Det kan jag inte hindra honom från att säga. Däremot har jag försökt att i mitt svar tala om ur vilka källor man kan ösa kunskap på denna punkt. Jag avslutade med att konstatera att jag, om det skulle visa sig att detta inte räcker, är beredd att titta närmare på frågan.

Fru talman! Jag vill inte ha någon åsikt om formuleringen, men jag kan betona vad vi gjorde i Moskva. Jag vill också tillägga att jag tycker det var alldeles utmärkt att Sverige tog upp frågan just i Moskva, eftersom det är ett så att säga arv från den sovjetiska tiden, att det i många av de forna sovjetrepublikerna finns kvar en artikel 121, som har varit en del av sovjetisk lagstiftning och som kriminaliserar frivilliga homosexuella förhållanden mellan vuxna. Därför var det väldigt bra att denna fråga togs upp just i Moskva.

Fru talman! Olle Schmidt har mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Makedonien frågat mig om vilken tidsplan regeringen har för ett eventuellt svenskt erkännande av Makedonien som självständig stat. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för de principer som styr svensk erkännandepolitik. Dessa folkrättsliga principer — ett folk, ett territorium samt en regering som förmår utöva kontroll över territoriet — delar vi med många andra länder. Bedömningen av huruvida dessa tre kriterier föreligger måste varje gång ske med hänsyn till omständigheterna i det konkreta fallet. Någon plikt att erkänna nya stater, om förutsättningarna föreligger, finns dock inte i folkrätten. Tillsammans med andra regeringar står Sverige genom Jugoslaviens sönderfall och Sovjetunionens upplösning inför en ny utveckling i Europa. Samtidigt har det internationella samfundet, inte minst inom EG:s och ESK:s ramar, utvecklat nya samarbetsformer för att i nya europeiska stater säkra respekt för gällande internationella regelverk. De nya staterna förväntas sålunda acceptera och tillämpa de normer som Europas stater har enats om i ESK:s Parisstadga. Regeringen har beträffande erkännanden av nya stater i Europa funnit det angeläget att även den svenska erkännandepolitiken utgör en del av dessa strävanden för en fungerande rättsordning i Europa. Enligt regeringens synsätt är det också viktigt att beslut om erkännanden växer fram gemensamt i det europeiska samfundet. Vidare bör erkännande av en ny stat, i det här fallet i det upplösta Jugoslavien, bidra till framgång för pågående fredsansträngningar, vilka som bekant Sverige stöder och deltar i. Erkännanden bör således inte underblåsa pågående konflikt eller bidra till skapandet av nya sådana. Om Makedonien kan det sägas att republiken, som Olle Schmidt påpekar, uppfyller de krav som EG:s s.k. Badinterkommission i december i fjol uppställde för erkännande. En förhoppningsvis snar och fredlig lösning av hela Jugoslavienkonflikten ser i dag ut att ha kommit närmare. Enligt min mening är det angeläget att återstående erkännandefrågor ses i ett sammanhang. På det sättet främjar omvärlden bäst en lösning av konflikten i Jugoslavien, varigenom samtliga jugoslaviska folks intressen tillgodoses.

Fru talman! Olle Schmidt har alldeles rätt i att erkännandet av Slovenien och Kroatien tog sin tid. Det hade att göra med just pågående inbördeskrig i Kroatien, EG:s fredsansträngningar i vilka Sverige mycket konkret har deltagit och deltar och det internationella samfundets strävan att påverka den fruktansvärda situationen i Jugoslavien för att kunna få till stånd fredssamtal och överläggningar mellan parterna. I det sammanhanget kan det sägas att Slovenien fick vänta på händelseutvecklingen i Kroatien. Nu är det i viss mån Makedonien som får vänta på att situationen i Bosnien-Hercegovina skall klarna. Hela tiden ligger det inernationella samfundets fredsansträngningar i botten. Det gäller att se till att Jugoslavienkrisen får en fredlig lösning, så att det inte blir ett nytt slagfält i t.ex. Bosnien-Hercegovina. Både EG och andra aktörer har därför avvaktat med ett erkännande av Makedonien. Diskussionerna förs nu i den andan att man önskar se en samfällig erkännandepolitik gentemot Makedonien och Bosnien-Hercegovina.
Fru talman! Jag vet att frågan är mycket känslig, och jag förstår också den svenska regeringens försiktighet. Men ett agerande från ett litet land som Sverige kan verka positivt för ett annat litet land och ses som ett stöd till det demokratiska arbete och den självständighetssträvan som nu pågår. Det finns bedömare som trots allt anser att om vi hade agerat snabbare, hade blodspillan i Jugoslavien kanske kunnat minska redan tidigare. Med tanke på att regeringen så tydligt har betonat det europeiska perspektivet bör man också tänka på de små europeiska länder och stater, vilka nu formar sin demokrati. Jag tror att det skulle upplevas som ett starkt stöd om Sverige agerade litet tydligare i den här frågan än vad man gör i dag i stället för att invänta EG:s erkännande. Vi har ju ännu inte gått med i den europeiska gemenskapen.

Fru talman! Iréne Vestlund har frågat mig om utbildningsministern avser att vidta åtgärder beträffande övergångsbestämmelserna så, att utbildningen vid musikkonservatoriet i Falun faller inom ramen för vad kommunerna är skyldiga att ersätta landstinget. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Landstinget i Kopparbergs län har sedan 1966 anordnat en tvåårig högre musikutbildning. Utbildningen är organiserad som en specialkurs i gymnasieskolan. Utbildningen är öppen för elever från hela landet, och intagningen sker genom provspelning. Flertalet elever är 16—20 år.

Enligt vad jag underhand har erfarit överväger landstingskommunen i vilken form — inom det nya estetiska programmet eller som fristående skola — denna utbildning skall bedrivas i framtiden.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ask för svaret. Det visar med all önskvärd tydlighet att de kommuner som vid telefonkontakter med musikkonservatoriet svarat nej på frågan om de avser att lämna ersättning har tolkat övergångsbestämmelserna fel. Svaret från statsrådet Ask har understrukit detta. Det innebär också att musikkonservatoriet med samma omsorg som tidigare kan sköta intagningen till skolan och att det även i fortsättningen är elevernas möjligheter att ta till vara utbildningen som är avgörande och inte en enskild kommuns vilja att betala för eleven. Detta är ett mycket positivt svar. Det visar med all tydlighet att det kanske skall vara precis som statsrådet Ask säger, nämligen att man med mer omsorg bör läsa övergångsbestämmelserna.
Fru talman! Jag vill göra ytterligare en kommentar. I och med de många förändringar som pågår är det många bestämmelser och frågor som inte blir riktigt klarlagda eller där informationen brister. Jag skall naturligtvis se till att skolverket får påpekandet att det uppenbarligen finns kommuner som inte har uppfattat vad som gäller i detta fall.

Fru talman! Jan Bergqvist har frågat mig vilka politiska slutsatser regeringen drar när aktieägare i en arbetslöshetskris tar ut oförändrade eller höjda utdelningar från företag som fått försämrat resultat. Min slutsats är att detta inte är en fråga för regeringen. Det är ägarna i ett aktiebolag som ytterst skall bestämma hur bolaget skall skötas. I ägarnas roll ingår att ta ställning till styrelsens förslag om aktieutdelning. Det är mig främmande att detta skulle vara en fråga för oss politiker. Regeringen skall inte söka påverka beslut om aktieutdelningar i syfte att styra inkomstfördelningen i samhället. Då skulle regeringen också ta på sig ett ansvar för hur företagen sköts. Det vore fel. Låt mig göra några ytterligare kommentarer. Flera bolag tillämpar en långsiktig utdelningspolitik, som innebär att aktieutdelningen jämnas ut över konjunkturcykeln. Det förklarar i ett flertal fall att utdelningen hålls oförändrad eller höjs trots att rörelseresultatet i fjol försämrades. Aktiekapital är riskkapital — aktieägare riskerar att förlora en del av det kapital som de investerat i aktier. I vissa fall går t.o.m. hela kapitalet förlorat. Aktieutdelningar är det sätt som bolaget har för att ersätta aktieägarna för att de tillhandahåller aktiekapital. Den genomsnittliga aktieutdelningen i Sverige har varit låg i ett internationellt perspektiv. Först under de senaste åren har den börjat komma i paritet med vad som gäller i omvärlden. Det är naturligt för de svenska bolagen att närma sig de internationella förhållandena. Direktavkastningen, dvs. aktieutdelningen i förhållande till aktiernas värde, var 1991 genomsnittligt inte högre än drygt 3 Zo. Man bör dock naturligtvis vara medveten om att direktavkastningen utgör endast en del av aktieägarens totala avkastning. Den totala avkastningen, som även inkluderar värdeförändringar på aktierna, har varit dålig under de båda senaste åren — +8 20 under 1991 och 30 20 under 1990 — efter att genomsnittligt ha varit bra under 1980-talet. Att bolag lämnar aktieutdelning till sina ägare torde bidra till högre effektivitet på kapitalmarknaden, eftersom aktieägarna då får en möjlighet att bedöma hur de utdelade medlen bäst bör investeras. De sänkta skattesatser som skattereformen medförde verkar i denna riktning. Detta är av särskild relevans för aktieutdelningar i företag som inte har så stort behov av medel för egna investeringar. Jag konstaterar avslutningsvis att styrelsen i några bolag som har drabbats av allvarliga problem har föreslagit bolagsstämman att utdelning inte skall lämnas för verksamhetsåret 1991.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
Finansministern hutar åt löntagarna att de skall hålla igen. Ungdomarna blir tillsagda att de skall gå med på löner som ligger under de avtalsenliga för att slippa arbetslöshet. De som hade hoppats på deltidspension får veta att de får betala denna själva eller också fortsätta att arbeta. På område efter område talar Anne Wibble om för löntagarna att det kärva läget kräver kärva åtgärder. Men när det gäller aktieägarna är det främmande för Anne Wibble att säga någonting över huvud taget. Då tar den här regeringen på sig silkesvantarna. Vi har en arbetslöshetskris som innebär att tusentals människor avskedas från de stora företagen. Den fråga som jag då tycker är rimlig att ställa är följande: Är det verkligen riktigt och rimligt att aktieägarna sitter på bolagsstämmorna och beviljar sig oförändrade eller i vissa fall t.o.m. höjda aktieutdelningar i en sådan situation?

Fru talman! Frågan om OB-tilläggen debatterades vid frågestunden i förra veckan. Jag sade då, precis som jag sade i den andra riksdagsdebatten, att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter och skall så vara. Jag nämnde att när regering och riksdag gör en kraftansträngning för att få ut fler jobb av tidigarelagda investeringar, tycker jag att det vore angenämt och angeläget om också arbetsmarknadens parter funderade över om de kunde göra någon extraordinär insats för att ge fler människor möjlighet att få jobb och slippa arbetslöshet. När det gäller frågan om aktieutdelningar vill jag gärna nämna att en oerhört viktig aspekt i detta sammanhang är de mindre och medelstora företagens möjligheter att över huvud taget anskaffa riskkapital, så att de kan erbjuda fler människor jobb och dessutom undvika att permittera en del personer som redan har jobb. Jag tycker att Jan Bergqvist i stället skall fundera över detta. Vilka möjligheter har företagen att anskaffa investeringskapital så att de kan erbjuda fler jobb? I den skattereform som Jan Bergqvist och jag medverkade till var detta en oerhört viktig aspekt. Och vi båda deltog i en debatt, som gick ut på att skatten på utdelningar skulle göras något mindre än den tidigare var just för att underlätta expansion i företagen.
Fru talman! Finansministern säger att situationen är sådan att det finns extraordinära skäl för löntagarna att överväga att avstå från OB-ersättningar, extra ersättningar som utgår för att man arbetar på kvällar och nätter. Då frågar man sig: När människor kastas ut i massarbetslöshet, finns det då inte extraordinära skäl för aktieägarna i de företagen att överväga att avstå från att ta ut en oförändrad utdelning och i stället låta pengarna vara kvar i företagen och investera dem så att man kan behålla fler i arbete än vad som nu sker? Jag tycker att det är mycket märkligt att finansministern går ut med pekpinnar och talar om både det ena och det andra för löntagarna men inte har någon som helst kritik att rikta mot hur aktieägarna uppträder.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig om det är för att den kinesiska regimen respekterar de mänskliga rättigheterna som den belönas med svenskt bistånd. Om Bertil Måbrink i sin fråga med belöning syftar på den omskrivna BITS-krediten till ett telekommunkationsprojekt i Kina, vill jag återigen betona att den nuvarande regeringen av omständigheterna tvingades att effektuera ett av den tidigare regeringen de facto redan fattat beslut. Med undantag av denna kredit har inga nya biståndsinsatser beslutats, och biståndet i övrigt till Kina kan i allt väsentligt sägas ha varit fryst alltsedan massakern på Himmelska fridens torg sommaren år 1989. Detta innebär dock inte att den svenska regeringens avsikt därefter skulle ha varit att fullständigt stoppa allt besöksutbyte och alla kontakter med Kina. Medmänskliga hänsyn vid exempelvis katastrofsituationer utgör och kommer naturligtvis även fortsättningsvis att utgöra ett viktigt element i de svenska biståndspolitiska övervägandena, liksom det faktum att vi såsom medlemmar av det internationella samfundet har förpliktelser att lämna bidrag till exempelvis viktiga FN-organ i dessas biståndsverksamhet världen över och därvid också i Kina. Ett konkret exempel är svenska insatser vid återkommande naturkatastrofer i Kina, ett annat långivning till landet via exempelvis Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. För användning av dessa lån gäller speciellt utarbetade, relativt restriktivt hållna riktlinjer. För närvarande skall följande sektorer prioriteras: miljö, ekonomiska och institutionella reformer, utveckling av mänskliga resurser samt fattigdomsbekämpning. Denna biståndspolitiska prioritering med tillägg för främjande av pluralism och skydd av mänskliga rättigheter instämmer den svenska regeringen i. Så länge frysningen upprätthållits har det dock inte varit aktuellt att tillämpa principerna i ett bilateralt sammanhang. MRS-situationen i Kina är klart otillfredsställande, vilket den svenska regeringen också har påtalat i en rad sammanhang, både i direkta kontakter med kinesiska företrädare och i FN:s generalförsamling och i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Trots dissidenträttegångar, avrättningar och annat förtryck, som vi alltid kommer att protestera emot, kan i den pågående utvecklingen emellertid också svaga ljuspunkter skönjas. Tecken finns på att oliktänkande nu har vissa möjligheter att ge uttryck för uppfattningar, som inte helt överensstämmer med de officiellt sanktionerade, och bilden är således inte entydigt mörk. I den kinesiska ledningen finns dessutom nu uppenbarligen krafter som förknippas med landets ekonomiska reformivrare och som, om dessa 23 tillåts verka, på sikt kan komma att medverka också till en politisk ”uppmjukning”. Detta är givetvis en utveckling som vi från svensk sida har anledning att välkomna.

Det är min uppfattning att Sverige måste verka för att en fortsatt fördjupad MR-dialog blir möjlig. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringens ansträngningar att inleda en MR-dialog med Kina har lett till att en forskargrupp från Kina för närvarande är på besök i Sverige på inbjudan av UD och Stockholms universitet för att studera den svenska synen på mänskliga rättigheter. I övermorgon kommer jag själv att träffa gruppen och välkomnar varmt denna möjlighet till tankeutbyte på MR-området. Jag hoppas också att ytterligare förutsättningar skall skapas framöver för en intensifiering av såväl MR-dialogen som av annat samarbete med Kina.

Fru talman! Jag är nog överens med biståndsministern. Jag tror att det som nämns i svaret om att man inte skall stoppa allt besöksutbyte och alla kontakter med Kina är väldigt viktigt. Jag har inte heller ifrågasatt den typen av kontakter med Kina. Detta är viktigt, inte minst med tanke på att det ger oss möjlighet att ha kontakt med de människor, de grupper och de organisationer som nu driver en opposition mot förtryckarregimen i Kina — jag tycker att man kan kalla den nuvarande regimen en förtryckarregim. Jag menar att det måste finnas möjligheter att med biståndsmedel understödja just dessa människor. Dessa människor slåss för mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter utgör en viktig del av vårt bistånd. Skulle det inte vara möjligt att använda biståndet på det sättet? Man skulle på så sätt kunna påskynda processen. Jag tror att det är viktigt att man understödjer detta arbete på olika sätt, genom kontakter, genom bistånd, osv.

Fru talman! Naturligtvis är det önskvärt med en liberalisering av ekonomin, och det är ju vad som pågår i Kina nu. Men man måste vara försiktig, eftersom detta kan vara ett sätt att försöka komma undan den internationella kritiken mot brotten mot de mänskliga rättigheterna. Detta är vi överens om. Okej, man kan understödja och vara vaken inför den liberalisering av ekonomin som pågår, precis som i Vietnam. Vietnam förbryter sig som bekant fortfarande mot de mänskliga rättigheterna, men inte i samma omfattning som Kina. Man kan enligt min uppfattning inte mäta brotten mot mänskliga rättigheter, utan oavsett hur omfattande de är, om de är stora eller små, så är de lika avskyvärda. Det är bra att den här MR-gruppen, den här forskargruppen, kommer hit till Sverige, och jag hoppas att regeringen talar om för gruppen vad vi anser om det som pågår i Kina. Det kan ju också vara så att de gamla makthavarna för att få till stånd ett ekonomiskt utbyte skickar ut sådana här grupper. Det har ju som bekant hänt förr. Tidigare existerande länder, som nu är borta, gudskelov, har ju använt sig av sådana här metoder, så man måste därför vara vaksam mot sådant. Vi skall naturligtvis ändå ta emot gruppen när den kommer, men vi bör tala om vad vi tycker.

Fru talman! Även jag menar att det är bra att delta i den internationellt samordnade aktionen, och jag har heller ingen kritik mot att regeringen avvaktar information från dem som nu är där nere och gör undersökningar i samband med resor. Vad jag ville säga var att förebyggande katastrofarbete kan ske, och det kan ske i anslutning till vårt reguljära samarbete. Det handlar nämligen inte bara om att se till att livsmedel importeras, utan det handlar om hamnar, vägar, hela transportkapaciteten, magasinering, att över huvud taget ordna upp allt detta, och man bör sätta i gång redan nu, eftersom man vet att detta kommer att behövas. Det är därför jag betonar de förebyggande åtgärderna. Det är då synd att signalen till dessa länder är att vi skall dra ner det reguljära biståndssamarbetet.